Herr talman! Margareta Israelsson har frågat mig om mitt motiv bakom förslaget i tilläggsbudget att dra ned anslaget till Forum för levande historia. Regeringen har gjort bedömningen att det är möjligt att genomföra en omprioritering inom kulturområdet under innevarande år som innebär en minskning av Forum för levande historias anslag för 2008. Jag vill dock förtydliga att det är en engångsminskning och att minskningen inte påverkar Forum för levande historias anslag för 2009, som då uppgår till över 44 miljoner kronor. Regeringen bedömer därmed att det finns goda förutsättningar att fortsatt genomföra en mycket bra verksamhet vid Forum för levande historia. Jag följer med stort intresse Forum för levande historias fortsatta arbete.
Herr talman! Låt mig inledningsvis tacka kulturministern för svaret på min fråga. Problemet är bara att frågan kvarstår. Vilka motiv har kulturministern för att dra ned anslaget för Forum för levande historia med 1,5 miljoner kronor? Det är bara drygt ett år sedan regeringen bad riksdagen besluta om att Forum för levande historia skulle få ett anslag om drygt 43 miljoner kronor. Vad är det som har hänt sedan dess? Vad är det som har fått er att ändra er? Anser kulturministern att Forum för levande historia har fått ett för stort anslag? Har ni ångrat er i er syn på vilka resurser de behöver för att fullfölja sitt uppdrag? Eller anser ni att de missköter sig på något sätt? Är neddragningen rent av att betrakta som ett straff? I så fall är det oförskämt, oförskämt av en regering som dubblar myndighetens uppdrag och ger dem uppdrag som de klarat av med den äran, skulle jag vilja säga. Forum för levande historia skildrar numera både Förintelsens och kommunismens brott mot mänskligheten. Det är bara några veckor sedan vi var där och firade deras tioårsjubileum, och inte kunde jag ens i min vildaste fantasi då ana att detta skulle hända. När jag den 2 oktober ställde en muntlig fråga till ministern för att få klarhet i skälen fick jag beskedet att det var en intern personalfråga som hon inte kunde redogöra för i kammaren. Ändå gjorde kulturministern det - inte jag. Jag ville bara veta varför Forum för levande historia skulle få minskade anslag. I dag får jag inget sådant besked. I dag är vi tillbaka i någon allmän bedömning om att en omprövning kan ske. Varför, frågar jag igen, ska de få sina anslag nedskurna? Kulturministern sade den 2 oktober också att det förekommit en dialog med Forum för levande historia, men inte heller det är sant. Efter vad jag hört har det lämnats ett besked om ett minskat anslag, men någon dialog har inte förevarit. Kanske kan kulturministern informera mig om var och med vem den dialogen i så fall ägt rum. Däremot understryker kulturministern i sitt svar på min interpellation i dag, lika väl som tidigare i sitt svar på min muntliga fråga, hur stort anslag Forum för levande historia får. Jag är lite osäker på vad det innebär. Tycker kulturministern i grund och botten att anslaget är för stort? Är det därför, och finns det då en ambition att anslaget ska skäras ned? Eller är det helt enkelt så att kostnaderna för en, som kulturministern uttryckte saken, intern personalfråga nu vältras över på Forum för levande historia? Det vill jag i så fall veta. Det är regeringen, inte jag, som vill att en förändring ska komma till stånd beträffande den gällande budgeten. Med denna önskan faller också ett krav på att redogöra skälen för varför ni vill ha till en sådan ändring. Återigen: Vilka är motiven för kulturministern att vilja dra ned anslaget till Forum för levande historia med 1 1⁄2 miljon kronor?

Herr talman! Det krävdes en borgerlig regering, en alliansregering, för att bredda uppdraget, som är så viktigt, för Forum för levande historia. När frågan nu ställs blir jag glad för svaret som ges av kulturministern, nämligen att det handlar om en tillfällig åtgärd på en budget som ligger i storleksordningen 44 miljoner kronor. Det är ett generöst anslag för riktade projekt av den typen. Jag skulle vilja passa på tillfället och fråga ministern lite grann om att uppdraget vidgats och att Forum för levande historia därmed ska titta på flera av de farsoter som mänskligheten förorsakat sina medborgare. Det tycker jag naturligtvis är väldigt bra. Samtidigt har jag funderat lite grann på hur de använder sina resurser. Ganska nyligen presenterades en undersökning om hur lärarna förhåller sig till kunskapen om bland annat nazismens övergrepp mot mänskligheten. Uppdraget ledde till en gedigen rapport på 106 sidor, gjord av en vad jag förstår synnerligen kompetent person. Jag blir dock lite förvånad över slutsatserna. Man har riktat sig till lärarkåren och fått in över 5 000 svar, vilket är nästan hälften av dem som ställde upp och svarade på mycket svåra frågor. Av de 5 080 lärare som svarade var det två som svarade korrekt på alla frågor. Av detta drar man i denna gedigna undersökning - bekostad uppenbarligen av Forum för levande historia - slutsatsen att det är mycket dåligt ställt med lärarnas kompetens på området, och man ifrågasätter till och med om de kan fungera i rollen som lärare inför ett så viktigt uppdrag. När jag sedan tittar på frågorna, som finns med i rapporten, blir jag förfärad, för jag tror inte att jag skulle ha svarat rätt på särskilt många av dem. Ändå har jag som folkvald engagerat mig i dessa frågor och är som jag själv tycker ganska uppdaterad om de hemskheter som nazismen lämnade efter sig. Jag har besökt några av Förintelselägren och kan därför få en känsla av hur hemskt det måste ha varit. Även om vi inte ska utöva ministerstyre vill jag fråga ministern om man inte kan ifrågasätta hur Forum för levande historia, med en rätt väl tilltagen summa pengar, kan föranstalta om en sådan undersökning och dra en, som jag tycker, konstig slutsats, nämligen att lärarkåren inte skulle vara särskilt insiktsfull om vilka brott nazismen begått mot mänskligheten. Jag anser att svarsfrekvensen definitivt motsvarar de kunskaper som jag och säkert många andra i mänskliga rättigheter hyfsat engagerade medborgare har. I så fall kanske det finns viss anledning att ifrågasätta de slutsatser man dragit, alltså att lärarkåren inte skulle vara kompetent att bära detta viktiga arv vidare. Av rapporten framgår heller inte vilka förslag till lösningar man har. Sammanfattningsvis vill jag, som ett komplement till frågan som ställdes av interpellanten, fråga kulturministern om hon tycker att Forum för levande historia på alla punkter lever upp till det viktiga uppdrag som vi kan förvänta oss av dem.
Herr talman! Jag utgår från att Margareta Israelsson trots allt känner till bakgrunden till omprioriteringen. Jag vidhåller att det inte är lämpligt att man här diskuterar ett enskilt personalärende som dessutom uppkom under den förra regeringens tid. Det var kanske dumt av mig att nämna detta över huvud taget i kammaren. Men när vi nu talar om omprioriteringar: Det här var inte någonting man kan tro var en dialog. Det är klart att vi har regelbundna samtal med Eskil Franck. För honom var det här inte okänt när budgeten kom, även om det var det för Margareta Israelsson. Han kände till att vi skulle göra den här tillfälliga omprioriteringen och konstaterade att man kommer att kunna fullfölja sitt uppdrag väl trots detta. Forum för levande historia har också ett anslagssparande för innevarande år på 600 000 kronor. Vi kan ägna oss lite grann åt vad som har skett bakåt i tiden. Margareta Israelsson kanske inte var ansvarig för detta då, men den tidigare regeringen, det vill säga Margareta Israelssons egen regering, gjorde en omprioritering, en neddragning av anslaget till Forum för levande historia 2006 med 2 1⁄2 miljoner kronor. Det är klart mer än den nu aktuella tillfälliga neddragningen. Jag vet inte om det då var tillfälligt eller permanent. Men de pengarna lade vi i alliansregeringen tillbaka när vi kom till makten efter valet 2006. Jag tror till skillnad från Margareta Israelsson inte att Eskil Franck uppfattar det som oförskämt - det var uttrycket som Margareta Israelsson använde, tror jag - att man gör den här tillfälliga neddragningen. Ni gjorde en omprioritering själva, till vad vet jag inte. Ni drog ned med 2 1⁄2 miljoner kronor. Det uppdrag som Forum för levande historia har utfört alldeles utmärkt, precis som Margareta Israelsson säger, när det gäller att skildra också kommunismens brott mot mänskligheten var ni emot. Det behandlades ett antal motioner här i kammaren om att Forum för levande historia inte bara skulle skildra Förintelsen utan också kommunismens brott mot mänskligheten, med bland annat 80 miljoner döda i Kina och många miljoner döda i Sovjetunionen. Kambodja ska vi inte tala om! Mellan 10 och 25 procent av befolkningen dog under kommunismen i Kambodja. Jag tycker inte att vi kan kalla detta för oförskämt. När det gäller Finn Bengtssons fråga om undersökningen vill jag minnas att Eskil Franck har sagt att det här var en del av en internationell undersökning. Det var inte frågor som Forum för levande historia hade satt upp självt, tror jag, utan det ingick i ett paket. Det var säkert så att många av oss inte skulle klara att få hem full pott på de frågorna. Men jag vill inte kommentera den här undersökningen, mer än att jag kan konstatera att kunskaperna om vår moderna historia och allt det förfärliga som har skett under 1900-talet är låga hos många av oss.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för kommentarerna. Låt oss börja med diskussionen om de dubbla uppdragen. Det är korrekt att det fanns en synpunkt från den dåvarande regeringen om de motioner som fanns om att förändra uppdraget. Men vi har inte på något sätt efter regeringsskiftet motarbetat de dubbla uppdragen. Vi har följt med i det uppdraget och tyckt att det varit korrekt. Precis som kulturministern säger lades pengar tillbaka och Forum för levande historia fick de här två uppdragen. Vi har från socialdemokratisk sida sagt att det nu får vara på det här sättet. Vi tycker att det är korrekt att vi har en myndighet som skildrar de här fasansfullheterna och vad de har inneburit. Jag har inte för avsikt att på något sätt driva någon förändring på den punkten. Tvärtom tycker jag att det är bra att de nu har de här två uppdragen. Vad min fråga gäller är den situation som har uppkommit när man så här i slutet på ett år då de har fått budgeterade medel bestämmer sig för att förändra anslaget under innevarande år. Man ska då, precis som jag sade i samband med den diskussion vi hade den 2 oktober, komma ihåg att vad Forum för levande historia gjorde under det här året utöver att fira sitt tioårsjubileum var att färdigställa och presentera den rapport som beställdes i budgetpropositionen 2006. Den fick ett mycket gott genomslag. Jag är alldeles överens med kulturministern om att det var ett gott arbete. Det blev en bra redovisning. Man fick ett väldigt gott genomslag för det arbetet. Det är väldigt positivt. Precis som man har beskrivit för oss i utskottet har man mött kraven på det här informationsmaterialet på samma sätt som kraven på informationsmaterialet om Förintelsen och skickat ut det bland annat med fritt porto, vilket för det nya materialet som jag förstod innebar ungefär 300 000 kronor för i år. Jag nämner de siffrorna bara för att man ska se någon balans i vad pengarna betyder. Även om man har ett stort anslag är det inte så att den här typen av förändring inte har någon påverkan på en budget, även om man nu ska röra av sin ekonomi för nästa år. Det som gör det så märkligt är att ni på det här sättet bestämmer er för att lägga över en kostnad. Jag vill inte alls diskutera personer, vare sig det är en person som är anställd i dag eller någon som har varit anställd. Det är inte det frågan handlar om. Den handlar om vem som får betala en kostnad och varför den kostnaden på det här sättet läggs över på myndigheten, vilket faktiskt minskar möjligheten att utföra det uppdrag man har. Det är det vi tycker är orättvist. Det är orättvist, när man ska klara de här bägge uppgifterna med en pott pengar som inte kan sägas vara överdriven, för då skulle ni aldrig ha föreslagit den budgetnivån för ett år sedan. Det är det frågan gäller. Varför gå in nu och ta bort 1 1⁄2 miljon och säga att de nu måste stå för den här uppgiften? Det finns andra kassor med vars hjälp man kan hantera den här frågan. Det kan inte ha dykt upp nu, under det senaste halvåret, att man måste göra denna förändring.

Herr talman! Interpellanten bekymrar sig för en mindre summa pengar i ett besparingsbeting som alla myndigheter rimligen måste finna sig i under tider som denna. Men det viktiga är naturligtvis om man skulle utvidga uppdraget eller ej, precis som kulturministern vidgade frågan till att gälla. Det krävdes alltså ett regeringsskifte för att denna viktiga breddning skulle komma till stånd vad gäller de hemska farsoter som har drabbat befolkningar runt om i vår värld på grund av politiskt förtryck, där såväl nationalsocialistiska som kommunistiska och socialistiska regimer gått i bräschen. Det kanske inte är så förvånande heller, med tanke på att det nya uppdraget bland annat har inneburit att granska de röda khmerernas framfart i Kambodja. Jag vill dra mig till minnes att det var en socialdemokratisk minister som vid en direkt fråga, innan det uppdagades vilket förfärligt folkmord det var, konstaterade att det nog var en överdriven uppgift. Med så lite möjlighet att se de här problemen är det klart att man inte lägger de uppdragen på en myndighet. Det nämndes att man har tagit fram ett nytt material. Jag var i dag inne och försökte rekvirera det här materialet. Men det går tyvärr inte att beställa, för enligt lagersaldot är det slut. Det gäller Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer , ett elevmaterial. Jag kan anknyta till den fråga jag ställde till kulturministern tidigare. Jag tycker att man i utredningen, oavsett om den har skett internationellt eller nationellt, drar en väldigt konstig slutsats: att vi i lärarkåren inte skulle kunna vara bärare av viktig information till våra elever. Man har ett material som uppenbarligen inte går att rekvirera, om jag förstår hemsidan rätt. Då kan i alla fall jag ifrågasätta om inte de 44 miljonerna utgör tillräckligt stora resurser för att utföra ett rätt så omfattande uppdrag. Man har kanske kommit till korta på en del områden, och en viss besparing kanske var välmotiverad.
Herr talman! Vi kan i dag glädjas åt att vi båda, Margareta Israelsson och jag, är eniga om att det är bra att Forum för levande historia nu har de här uppdragen och att det kommer att skrivas in i regleringsbrevet för 2009 att det ska vara ett permanent uppdrag, precis som det är att också beskriva fasorna under andra världskriget. När man gör budgeten och följer upp den handlar det också om prognoser. Forum för levande historia har förvaltat sina pengar väl. Det är i för sig Margareta Israelssons rätt att vara betydligt mer upprörd än vad Eskil Franck är. Det är klart att det aldrig är roligt för någon att få höra att det blir lite mindre pengar än det var tänkt. Men det här är inget stort problem för Forum för levande historia, i synnerhet som man också har ett anslagssparande, som jag nämnde i mitt förra inlägg, på 600 000 kronor. Vi har fört diskussionerna med Forum, och de vet också hur vi tänker. Forum för levande historia ligger alldeles i närheten här på Stora Nygatan i vackra lokaler, postens gamla. Jag kan av olika skäl inte svara på de frågor som Finn Bengtsson ställer, men gör ett besök och diskutera detta med Eskil Franck. Jag tror att han skulle välkomna ett besök, och dessutom är det en väldigt trevlig person.

Herr talman! Jag trodde nästan ett tag när jag hörde på Finn Bengtsson att det var jag själv som stod för brotten mot mänskligheten. Men så långt får vi hoppas att vi inte kom. Jag tyckte att det var lite ute på kanten och svävade ett tag. Fortfarande måste jag säga till kulturministern att den fråga som jag ställer handlar om varför den här nedskärningen sker. Nu har jag fått en tredje modell som svar. Egentligen har ni gett dem en så stor budget att man inte behöver den. Eller också är det den undersökning som Finn Bengtsson var inne på som egentligen är skälet till att man borde skära ned. Men det är fortfarande regeringen som har kommit med förslaget om hur anslaget skulle se ut och också gett ett antal uppgifter. Jag tolkar det igen som att vad kulturministern egentligen säger är att ni har ändrat uppfattning. Myndigheten behöver inte de pengar som man har givit dem, utan det är någon annan som behöver dem i stället. Därför gör man en förflyttning. Nog är det väl ändå konstigt att man inte kan föra en bra dialog om det här utan måste hoppa. Ena gången är det ett personalärende som inte kan diskuteras i kammaren. Nästa gång handlar det om att de kanske har fått alldeles för mycket pengar. En tredje gång är det kanske Socialdemokraternas fel därför att man inte tyckte att det var en bra idé att ge den här myndigheten två uppdrag. Låt oss enas om att här föreligger ett förslag om att skära ned med 1 1⁄2 miljoner kronor och att vi egentligen inte har ett bestämt skäl till att denna neddragning ska ske. Det står i tilläggsbudgeten för detta år att det ska ske för att det ska föras över medel till en annan post. Men jag är inte alldeles säker på att det är detta det handlar om. Jag vill ändå tacka för diskussionen.
Herr talman! Jag kommer inte att kunna bli tydligare än jag redan har varit för att Margareta Israelsson ska vara nöjd. Jag får bara upprepa att det här inte är någon bestraffning. Jag förstår att Margareta Israelsson försöker få det till att vi på något sätt skulle var missnöjda med myndigheten, men det är vi inte vare sig på det ena eller på det andra sättet. Vi tycker att de har skött detta uppdrag alldeles utmärkt. Det gläder mig att upplagan är slut. Det enda jag tycker är tråkigt är att Finn Bengtsson inte fick sitt efterlängtade exemplar, men vi har några exemplar över på Kulturdepartementet, så jag lovar att se till att Finn Bengtsson får ett exemplar. Vi har nu kanske klarat av debatten om huruvida Socialdemokraterna ville eller inte ville ge det här uppdraget till Forum för levande historia. Det kanske inte var så hårt motstånd. Kanske var det någon medlem i samarbetspartnern Vänsterpartiet som absolut motsatte sig detta under den förra perioden - vad vet jag - och det är också historia. Vi har just lagt fram en kulturbudget med förstärkningar på väldigt många områden, och det är glädjande. Jag tycker att det är lite märkligt att Margareta Israelsson bara tar upp denna fråga i såväl frågestunder som interpellationsdebatter, denna tillfälliga neddragning eller omprioritering för Forum för levande historia, när myndigheten själv inte är tillnärmelsevis så upprörd eller oroad som Margareta Israelsson.